Herr talman! Jordbruksministern framhöll i sitt senaste inlägg att vi om hushållningssällskapen fick utvecklas fritt och uppta nya aktiviteter inom en ganska kort tid kanske skulle finna ett nytt rationaliseringsorgan vid sidan av det som vi nu har. Jag tror jag vågar påstå att jordbruksministern härvidlag ser spöken på ljusa dagen. Om man i begreppet rationaliseringsorgan lägger den innebörd som håller på att bli alltmer vedertagen i och med den nya organisationen, torde det framstå som orimligt att det vid sidan av lantbruksnämnderna skulle kunna inrättas ett privat rationaliseringsorgan. Lantbruksnämndernas verksamhet är ändå avhängig av det statsstöd som lantbruksnämnderna kan få, av möjligheterna att fördela bidrag, lån etc. Möjligen skulle man kunna tänka sig att hushållningssällskapen kan utöva vissa aktiviteter — vilket vi väl också hoppas att de skall göra — på ett rent rådgivande plan, men därvidlag har ju ändå lanibruksnämnderna i den mån dessa kommer att bedriva sådan verksamhet, en konkurrens att befara från annat håll i viss utsträckning redan utbyggd exempelvis inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse. Såsom jag ser det kommer det att bli närmast denna del av den hittills gemensamt bedrivna verksamheten som kommer att bli eftersatt. Det är inget tvivel härom. I den mån denna verksamhet skall upprätthållas får medlen härför tydligen tas från annat håll. Vidare framhåller jordbruksministern i anledning av mitt resonemang och kanhända även det av mig anförda citatet om möjligheterna för hushållningssällskapen att få behålla sina tillgångar, att det inte var fråga om att »plocka» några pengar. Ordet »plocka» användes inte av mig. Det innebär närmast att pengarna skulle stjälas, och det har jag aldrig förutsatt att staten skulle göra. Men det har i alla fall ifrågasatts huruvida hushållningssällskapen i det nya läget skall få behålla sina tillgångar intakta. Nu anför jordbruksministern att beslutet i denna fråga visserligen skall föregås av förhandlingar, och det är gott och väl, men det måste ändå utgöra en antydan om att frågan kan komma att ställas under omprövning. Det har i varje fall i propositionen skrivits så pass mycket om detta, att man har all anledning att vara på sin vakt. Jordbruksministerns resonemang om donationsfonderna sammanfaller vidare ganska väl med min inställning, nämligen att man måste upprätthålla en klar åtskillnad mellan donationsfonderna och Övriga fondmedel. Jag utvecklade emellertid härvidlag endast vad som anförs i reservation nr 6, där man helt enkelt likställer donationsfonderna med övriga fonder. Det var närmast detta jag reagerade emot — och som jag ansåg felaktigt.

Herr talman! Jag skulle bara än en gång vilja slå fast den generösa tolkning som jordbruksministern här har gett. Jag tycker att herr Kristiansson och jag inte längre skall hysa något tvivel om vad som avses. Det skulle vara mycket värdefullt om denna generösa tolkning blev tillämpad. Jordbruksministerns uttalande står i motsatsställning till vad herr Mossberger yttrade. Jag tyckte att det var nästan beklämmande att höra herr Mossbergers yttrande om att de tillgångar som här finns inte kommer att användas på rätt sätt om staten inte har kvar sitt inflytande över sällskapen.

Herr talman!

De författningsförslag som hänvisats till lagutskott, i detta fall tredje lagutskottet, är naturligtvis inte så genomgripande som författningsförslagen i övrigt. Det visar sig också på så sätt att bara en motion har väckts i anslutning till punkterna 1—9. Anledningen till att jag fogat en blank reservation till tredje lagutskottets utlåtande nr 35 är att jag helt sympatiserar med de tankegångar och förslag som framförts i motion 782 av herr Isacson här i kammaren. I denna motion hemställs att riksdagen måtte besluta att upphäva lagen om galtbesiktningstvång av år 1928 och förordningen angående nötboskapsaveln av 1942. Jag medger att dessa frågor kan te sig små efter denna långa och svepande debatt med ett flertal inlägg av landets jordbruksminister, men jag delar helt motionärens uppfattning att dessa förordningar är alldeles förlegade. Det har ju hänt en hel del på jordbrukets område sedan 1928 och 1942, inte minst på yrkesutbildningens område, och jordbrukets ekonomiska läge är ju inte heller sådant att den enskilde jordbrukaren kan hänge sig åt en mer eller mindre slumpmässig avel. Utskottet medger också att förhållandena inom husdjursaveln förändrats i mycket hög grad, och särskilt påtagligt är detta inom nötboskapsaveln, där vi alla vet att seminverksamheten har en betydande och växande omfattning. Utskottet anför att något material som närmare belyser frågan huruvida tiden nu är mogen att upphäva författningarna inte föreligger. Nej, men det föreligger knappast något material som visar att dessa förordningar är oumbärliga. Detta är som jag tidigare sagt naturligtvis ingen stor fråga efter dagens ingående resonemang, men just därför kan man göra gällande att förhållandena skulle kunna utvecklas i frihet utan en tungrodd övervakning och utan hänvisning till brottsbalken. Jag har, herr talman, intet yrkande.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast för att herr Axel Kristiansson frågade mig var jag hade fått uppgifterna om 12—15 miljoner kronor som jag angav, och det är klart att jag som bänkkamrat skulle ha kunnat lämna honom svaret direkt. Men då jag förutsätter att det finns flera i kammaren som har intresse för var jag har fått siffrorna ifrån, kan jag meddela att jag hämtat dem delvis i propositionen och delvis i den utredning som företagits i detta ärende. Här har av herrar Skårman och Eskilsson yrkats bifall till reservationerna 3 och 4, men jag tror inte att de synpunkter som framfördes där behöver ge anledning till någon särskild kommentar. Jag skall därför, herr talman, efter det anförande som jordbruksministern nyss hållit endast yrka bifall till utskottets förslag med undantag av de punkter som berörs av reservationerna 1, 2, 5 och 6, som jag redan yrkat bifall till. Vad gäller den andra frågan, om fonder och dylikt — som herr Isacson här berörde — vill jag bara helt kort säga att jag inte kan finna att det föreligger några direkt skilda meningar i jordbruksministerns anförande och i det anförande jag höll. Herr Isacson har i sitt anförande delvis berört jordbruksutskottets utlåtande nr 19. Jag behöver kanske inte säga så mycket mer än att det av utlåtandet framgår att Kungl. Maj:t har föreslagit en anslagsökning för nästkommande budgetår med 2 miljoner kronor.

Herr talman!

Jag måste säga att jag givetvis inte har någon möjlighet att kontrollera det be lopp som här angivits annat än i efterhand, ty jag har inte det material som erfordras härför. Jag har självfallet ingen anledning att misstänka herr Mossberger för att komma med felaktiga siffror, men jag skall göra en kontroll efteråt, ty jag har aldrig tidigare hört några belopp av här diskuterade medel angivna.

Den frågan svarade inte herr Mossberger på. Den gällde om det var möjligt att det i detta belopp också ingick pengar avsedda till löner, alltså statsbidrag till löner ej använda för sitt egentliga ändamål, utan fonderade.

Herr talman! Till utrikesutskottets utlåtande har fogats ett särskilt yttrande av utskottets folkpartiledamöter. Det innehåller endast en avvikande mening gentemot utskottsutlåtandet, nämligen den, att man i ett läge då andra vägar ej visat sig ge resultat trots allt bör kunna pröva att i lämplig form genom EFTA påverka portugiserna. Vi har i kammaren under denna riksdag haft två både långa och känslomättade debatter om Portugal och dess framfart i Mocambique och Angola. Vad som är att säga i sakfrågan torde därför i varje fall för närvarande redan vara sagt. Dessutom har det under dessa debatter framkommit, att det inom alla läger i vårt land råder olust och i många fall djup upprördhet över Portugals uppträdande i sina kolonier. Inom folkpartiet delar vi den uppfattningen som kommit till uttryck i utrikesutskottets utlåtande, nämligen att frågans naturliga behandling faller inom Förenta Nationerna och att Sverige där alltfort bör göra vad som står i dess makt för att på denna väg bidraga till att de portugisiska besittningarna vinner sin självständighet. Tills vidare har emellertid ingenting skett från FN:s sida som förmått Portugal att ändra attityd i sin kolonialpolitik. Då är det naturligt att fråga sig: Ges det inga andra möjligheter? Att vissa formella svårigheter att söka göra påtryckningar genom EFTA föreligger är ostridigt. Från folkpartiets sida har inte heller någon reservation för sådana åtgärder lagts. Vi har emellertid genom det särskilda yttrandet velat reagera mot att utskottet helt skriver bort att i lämplig form ta upp frågan om en påtryckning via EFTA. Vi finner det oklokt att på sätt, som i utlåtandet har skett, stänga varje försök att gå den vägen. Den kanske inte leder till någonting, men i ett läge då åtgärder genom Förenta Nationerna eller på något annat sätt inte ger resultat bör enligt vår mening tanken på någon åtgärd via EFTA inte i förväg betraktas som helt utesluten.

Herr talman! Jag kan instämma med herr Andersson om att det mesta redan tidigare har blivit sagt i sakfrågan. Jag har bara en fråga att ställa till herr Andersson. När jag lyssnar till folkpartiets små manövrer undrar jag ibland: Varför bara EFTA? Varför just EFTA? Tanken bakom folkpartiets små gester är ju att man skall göra politiska demonstrationer, politiska påtryckningar, inom ekonomiska samarbetsorgan med helt andra uppgifter. Men då finns det mera att välja på än EFTA. Det finns exempelvis OECD:s kommitté för utvecklings hjälp — Development Assistance Committee, DAC — där Sverige sitter som medlem tillsammans med bl.a. Portugal. Nu råkar det förhålla sig så att regeringen länge hade starka hämningar mot Sveriges anslutning till DAC på grund av dess något ensidiga västliga sammansättning, dess karaktär av rikemansklubb. Däremot var folkpartiet från år 1962 och hela tiden framöver utomordentligt. angeläget om att Sverige skulle ansluta sig till DAC. I en motion, exempelvis år 1965, underströk herrar Ohlin och Hedlund att det var synnerligen angeläget att industriländernas biståndsverksamhet så långt som möjligt samordnas genom samarbete inom DAC. Kort efter detta gav regeringen med sig, efter det att Norge och Danmark tidigare hade kommit med som medlemmar liksecm även det neutrala Österrike. DAC har i själva verket haft närmare anknytning till problemen i Angola och Mocambique än vad EFTA har. Portugals s.k. utvecklingshjälp, som alltså skall samordnas med andra länders u-hbjälp inom DAC, är ju just en fråga om de civila insatserna i Angola och Mocambique vars politiska syfte givetvis är att trygga landets fortsatta maktställning i dessa områden. Nu har alltså folkpartiet haft framgång i sin långa kampanj för att få in Sverige i detta samarbete med Portugal. Om man nu har åtrat sig efter alla dessa år, kunde man ju tänka sig som ett inslag i folkpartiets demonstrationsmanövrer att man nu i stället yrkade på att Sverige skulle lämna DAC. Det vore i och för sig mindre problematiskt än att lämna EFTA. Jag vill alltså fråga herr Andersson: Kan han tänka sig detta såsom ett led i folkpartiets manövrer? Herr Werner skulle jag bara vilja fråga hur det egentligen är med de finska kommunisterna i regeringsställning — har de gjort någon framstöt om att Finland skall agera i EFTA med anledning av Portugals medlemskap? Jag har inte hört talas om att så skulle vara fallet. Men herr Werner kanske har några kompletterande upplysningar på denna punkt?

Herr talman! Det är många som undrat varför folkpartiet först i år har fått ett sådant påtagligt intresse för aktioner via EFTA mot Portugal. EFTA har nu existerat 7—8 år och Portugal har hela tiden varit medlem, men folkpartiet har inte förrän nu kommit på idén att man skulle kunna ta upp frågan om Portugals kolonialpolitik i EFTA. Varför denna ihärdiga tystnad under hela EFTA:s hittillsvarande existens? Kanske ligger svaret — jag är. tacksam om herr Andersson vill komplettera vad jag nu kommer att anföra i vad en ung folkpartist, välkänd som en av de unga liberalerna, berättade i tidningen Expressen häromdagen. Hans redogörelse gällde förra årets folkpartistiska landsmöte, där partiledningen enligt skildringen fick utstå ett par hårda motgångar. Man tvangs t.ex. mitt under pågående landsmöte konstruera en kompromiss beträffande Sveriges hållning till Portugal i EFTA och man råkade ut för ett direkt voteringsnederlag när man motsatte sig tanken på offentliga utskottsförhör i riksdagen. Vi känner väl till båda frågorna, som dykt upp i årets riksdag. Han fortsatte med att framhålla, att »folkpartiets ledning» inte vill ha en upprepning av detta läge i år. Det mår inte partiledningens prestige bra av och de unga liberalernas roll överdimensioneras i pressen, tycker man». Man får kanhända se framstöten mot Portugal i EFTA mot denna initierat tecknade bakgrund.
Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga debatten denna sena timme. Jag vill helt kort göra några kommentarer till vad som här har framhållits. Den motion som herr Werner talat för innehåller i första hand en begäran om bidrag till Mocambique-institutet. Utskottets syn härpå är angiven i utlåtandet. Jag har ingen anledning ta upp tiden med att särskilt stanna vid detta. Debatten har emellertid kommit att beröra EFTA-problemet. Denna kammare har för bara en och en halv månad sedan haft en omfattande interpellationsdebatt, där handelsministern klargjorde situationen beträffande EFTA. Jag vill understryka vad som sades då, att EFTA är resultatet av en handelsuppgörelse och att det inte finns möjligheter enligt EFTA:s statuter att utesluta en medlem. Om vi skulle vara av den uppfattningen, att vi inte längre vill inom EFTA samarbeta med Portugal eller över huvud taget ha med Portugal att göra, finns den möjligheten att Sverige utträder ur EFTA. Frågan är, om man är beredd att ta ett sådant steg. Självklart rymmer problemet med Portugal, som vi ser det, någonting mycket hemskt. Portugal, som är en av de på den afrikanska kontinenten kvardröjande <kolonialmakterna, bedriver ett välde som väl i svårighetsgrad, om jag uttrycker det så, är på toppen av vad kolonialmakterna har brukat prestera. Portugals politik på den afrikanska kontinenten är väl jämförbar med den som bedrivs i Sydafrika och Syd västafrika, då behandlingen av afrikanerna är ungefär likartad. Jag har haft tillfälle att från en annan utgångspunkt följa utvecklingen i de portugisiska besittningarna, inte minst i Angola, nämligen genom den internationella fackföreningsrörelsens verksamhet. Vi har haft möjligheter att få ut afrikaner från Angola, vi har t.o.m. haft möjligheter att få in folk i Angola, och vi har en ganska god bild av förhållandena där. Vi har även försökt att ekonomiskt bidra till att folket där skulle kunna bedriva en befrielseverksamhet. Jag säger detta, därför att det inte längre behöver vara en hemlighet att så är förhållandet. Portugisernas politik är fantastisk — den är omänsklig i allra högsta grad. Men att göra detta till en inhemsk stridsfråga om EFTA är väl sent påtänkt, ty den frågan skulle man ha bevakat den dag EFTA kom till. Då var saken i denna riksdag inte något stridsämne alls, utan riksdagen godkände EFTA-överenskommelsen inklusive Portugals medlemskap utan några större debatter och meningsmotsättningar. Internationell handel har aldrig följt ideologierna. Skulle vi bedriva vår handel efter de vägar som ideologierna går, då skulle vår utrikeshandel se helt annorlunda ut, och kanske ganska märklig. Vi har aldrig gjort det, och det har inget annat land sökt göra. Vi kan inte göra det i det här sammanhanget heller, i synnerhet som — jag vill upprepa det — EFTA-överenskommelsen inte innebär några möjligheter att utesluta en medlem. Vill vi, som jag redan har sagt, inte vara med i EFTA tillsammans med Portugal, så kan vi utträda själva, men det steget förmodar jag att ingen är beredd att förorda. Självklart är det utskottets uppfattning när det gäller Portugal, att vi inom ramen för Förenta Nationerna bör göra allt som är möjligt för att få till stånd beslut om åtgärder mot den kolonialpolitik som Portugal bedriver. Det är en linje som Sverige givetvis är berett att stödja och har stött, även då det gäller andra diktaturer, som det tyvärr finns alltför gott om, inte minst i Afrika.

Varför först nu? Till det vill jag säga, att man väntar och tror alltjämt att något skall ske via Förenta Nationerna.

Tanken att det skulle vara fråga om att utesluta en stat ur EFTA, t.ex. Portugal, har åtminstone inte föresvävat mig. Det står i det särskilda yttrandet, att man vill hålla möjligheten öppen »att taga upp frågan i lämplig form inom EFTA:s krets för att påskynda en utveckling». Det betyder ju, att man helt enkelt vill ha möjligheten öppen att föra frågan på tal inom EFTA:s krets, om det skulle visa sig att detta så att säga är en sista utväg, en utväg som möjligen kan ge ett resultat som inte kunnat uppnås på annat sätt. Något annat har inte åsyftats. I varje fall har jag för min del inte hyst någon tro att det skulle bli lätt att nå resultat den vägen, men jag har inte heller ansett att man bör på en gång skriva bort möjligheten. Därför har jag deltagit i detta särskilda yttrande. Dessutom vill jag erinra om, att det ofta hänt i riksdagen att det från oppositionens sida väckts motioner som år efter år avslagits. Sedan har regeringen plötsligt kommit med samma förslag i propositionsform. Och när man har frågat: »Varför först nu?» har förklaringen varit, att situationen är nu inne då förslaget kan genomföras; det har inte varit så förut. Jag vet inte heller att den nu aktuella frågan i denna form aktualiserats förut, nämligen att man i ett utskottsutlåtande skulle skriva bort utvägen att även på det sätt, som vi har uttryckt det »i lämplig form» ta upp frågan inom EFTA:s krets. Därför kommer vårt yttrande först nu. Märkvärdigare är det alltså inte. Till herr Björk vill jag säga, att jag inte betraktar detta yttrande som en »manöver». Jag har lärt mig att det inte är nödvändigt att betrakta allt som görs av en partimotståndare som en manöver. Herr Björk har tydligen en annan uppfattning, och det må vara hans käpphäst att göra så. Jag tror dock inte att man genom sådana beskyllningar vare sig vinner något eller gör en saklig överläggning lättare för sig själv.

Herr talman!

Jag tar emellertid risken, beroende på att denna fråga enligt min uppfattning har en principiell betydelse och även i viss mån en social innebörd. I konstitutionsutskottets förevarande utlåtande nr 31 behandlas en framställning från riksdagens förvaltningskontor, i vilken föreslås att det engångsbelopp som utgår enligt bestämmelserna om grupplivförsäkring för riksdagens ledamöter skall höjas från nuvarande 25 000 till 32 000 kronor. Uppjusteringen av beloppet i fråga innebär en anpassning till vad som redan har överenskommits mellan arbetsmarknadens parter såväl när det gäller de privatanställda som statstjänstemännen. Med anledning av denna framställning från förvaltningskontoret har jag tillsammans med några ledamöter av kammaren väckt motionen nr 725 i första kammaren, i vilken föreslås att grupplivförsäkringen för riksdagsledamot i likhet med vad som gäller beträffande statens grupplivförsäkring skall kompletteras med bestämmelser om barntillägg. Denna motion har behandlats i konstitutionsutskottet i samband med framställningen från förvaltningskontoret, men jag tycker, herr talman, att det nästan är en överdrift att påstå att utskottet egentligen »behandlat» motionen som sådan. Utskottet redovisar ingen egen uppfattning i detta sammanhang utan hänvisar endast till vad styrelsen för riksdagens förvaltningskontor anfört och avstyrker därmed motionsyrkandet. Jag måste för min del säga att den grupplivförsäkring, som nu finns och som vi ju litet var varit med om att införa för några år sedan, i varje fall är ganska märklig. Den ingår i ett försäkringssystem, som är märkligt så till vida, att det avviker från all vedertagen praxis när det gäller karaktären av en social försäkring, ty ingen kan väl påstå annat än att försäkringen som sådan har en social innebörd. Vi är annars här i riksdagen dess bättre mycket måna om att då vi beslutar om en förmån, som skall utgå exempelvis från den allmänna försäkringen, skall bestämmelserna så långt möjligt vara sådana att de ger det största skyddet åt dem som har det största behovet av ett skydd. Man söker med andra ord att i första hand skydda barnfamiljerna från alltför stora ekonomiska bekymmer, om familjeförsörjaren går bort. Denna sociala princip har också kommit till uttryck i bestämmelserna om :AFA-försäkringen och = statens grupplivförsäkring. Men när det gäller riksdagens grupplivförsäkring har vi med öppna ögon skapat ett system, som ger de bästa förmånerna åt dem för vilka behovet av skydd är minst, under det att man ger betydligt sämre förmåner åt dem som har det största behovet av ett försäkringsskydd, nämligen familjer som har minderåriga barn. Jag vill i detta sammanhang citera ur konstitutionsutskottets utlåtande nr 20 av år 1962 om vad som bl.a. skrevs i samband med införandet av det grupplivförsäkringssystem som vi nu har. Det gäller en uppfattning som konstitutionsutskottet fortfarande håller fast vid. Man skrev: »Den genomgripande omvälvning av familjens ekonomi, som förlusten av familjeförsörjaren i regel medför, utgör naturligtvis även när det gäller riksdagsmännens familjer ett bärande skäl för åstadkommande av trygghet genom en kollektiv försäkring.» Detta uttalande låter mycket bra, och man får ett intryck av att det ligger en social känsla, för att inte säga ett socialt patos, bakom dessa rader. Läser man vidare i texten finner man dock följande: »Vad beträffar försäkringens utformning torde emellertid systemet med en från 55 års ålder gradvis sänkning av beloppet icke vara lämplig för riksdagsledamöternas vidkommande. Utskottet förordar därför ett enhetligt belopp, som ej kompletteras med barntillägg.» Man kan fråga sig, vart detta sociala patos plötsligt tog vägen. Tror vi här i riksdagen att nästan samtliga ledamöter är och i all framtid kommer att vara över 55 år? Har vi gett upp hoppet om att föryngra riksdagens sammansättning? Varför skall inte vi ha barntillägg på denna grupplivförsäkring? Tror vi här i riksdagen att riksdagens ledamöter bara består av ogifta människor och ledamöter som inte har någon försörjningsplikt? Jag kanske kan bibringa kammaren litet upplysningar om vår sammansättning i fråga om gifta och ogifta ledamöter; jag har nämligen införskaffat siffror från upplysningstjänsten, som tyvärr inte är fullständiga, men som ändå visar att av 270 riksdagsledamöter har 128 barn under 21 år. Det är således nästan hälften av ledamöternas familjer, som gör en mer eller mindre kännbar ekonomisk förlust med den grupplivförsäkring som vi nu har jämfört med vad som gäller på arbetsmarknaden i övrigt. Jag skulle dessutom kunna plocka fram exempel bland kollegerna här i kammaren, vilkas familjer skulle förlora upp emot 30000 kronor och mer, om familjeförsörjaren gick bort, i förhållande till vad som skulle vara fallet om AFA-försäkringen eller statens grupplivförsäkring gällde för vederbörande. Man kan ha vilken uppfattning som helst om våra löner och förmåner i detta hus och talet om att vi själva beslutar om dem, men jag tror knappast det finns någon som kan anse det vara rimligt att hustrun och barnen till en metallarbetare skall ha ett sämre socialt efterlevandeskydd om maken sitter i riksdagen än om han står vid svarven i verkstaden. Jag anser därför, herr talman, att vår grupplivförsäkrings utformning är ett mindre smickrande uttryck för hur vi här i riksdagen löser våra interna sociala frågor. Jag dristar mig att emot ett enhälligt utskott yrka bifall till motion 725 i denna kammare, vilket innebär att riksdagen nu fattar ett principbeslut samt återremitterar ärendets formella del till konstitutionsutskottet för utarbetande av erforderlig lagtext.

Herr talman! Jag kunde ha nöjt mig med att instämma med vad föregående talare sade i denna fråga. Låt mig i alla fall i egenskap av medmotionär konstatera, att denna grupplivförsäkring för riksdagens ledamöter innebär ett sämre skydd för familjeförsörjare än vad arbetsmarknaden erbjuder sina anställda. Såväl AFA:s grupplivförsäkring för de kollektivavtalsanställda och statens grupplivförsäkring som övriga försäkringar för privatanställda tjänstemän eller kommunalt och kooperativt anställda innehåller bestämmelser om barntillägg. Dessa tilläggsbelopp för barn, som alltså inte återfinns i riksdagens grupplivförsäkring, utgör ett mycket värdefullt stöd vid en försäkrads bortgång. Det utgår med 9000 kronor för varje barn under 17 år, med 8 000 för barn som fyllt 17 men inte 18 år, 7 000 för barn som fyllt 18 år, 5 000 för barn som fyllt 19 år och 2500 kronor för barn som fyllt 20 men ej 21 år. Dessutom har en försäkrad sin maka eller make försäkrad, om det i äktenskapet finns barn under 17 år. Då utgår dels 2 000 kronor i begravningshjälp, dels 4500 kronor för varje barn under 17 år. Man kan nu fråga sig varför riksdagsledamöterna skall behöva ha ett sämre familjeskydd än övriga arbetstagare. Många här i riksdagen'har på grund av riksdagsmannauppdraget fått lämna sina anställningar, där de haft denna förmån i fråga om grupplivförsäkring. Gentemot detta har det invänts — vilket väl också är det egentliga motivet till olikheten i bestämmelserna — att riksdagsförsäkringen på grund av ålderssammansättningen i riksdagen ej gradvis sänkes efter 55 års ålder. Detta kan nog på sitt sätt vara bra — men är inte själva andemeningen i grupplivsystemet att ge familjer med barn ett ordentligt grundskydd? Jag föreställer mig att det inte är så många som efter fyllda 55 år har barn under 21 år. AFA-försäkringen innehåller också bestämmelser om avgångsbidrag, men jag skall avstå från att ställa något yrkande om sådant i riksdagsförsäkringen, även om det kanske på sätt och vis vore befogat. Nu har utskottet, som herr Paul Jansson framhållit, ingen egen uppfattning i denna fråga utan hänvisar blott till vad riksdagens förvaltningskontor har anfört. Beträffande vår motion om införande av barntillägg pekar förvaltningskontoret blott på sambandet med den enhetliga försäkringssumman. Nu föreslår vi motionärer ingen försämring för försäkringstagare över 55 år, men vi tycker heller inte att yngre med barn skall behöva lida för detta. Det är väl borttagandet av avtrappningen som kostar pengar, medan införande av barntillägg skulle betyda endast en obetydlig höjning av premierna. Nog är det väl rätt anmärkningsvärt att riksdagen inte skall ha råd att ge sina ledamöter med barn samma trygghet som arbetsmarknaden i övrigt ger sina anställda. Jag instämmer därför i herr Paul Janssons yrkande, vilket innebär bifall till motion I: 725.
Herr talman! Jag är mycket förvånad över det betyg man här sätter över 1962 års riksdag, som hade att fatta beslut beträffande denha grupplivförsäkring. Det beslutet fattades helt enhälligt. Nu förs här en debatt, av vilken man närmast får ett intryck att det var någonting fruktansvärt galet som infördes 1962. Jag förmodar att motionärerna i detta fall får lov att ta tillbaka något av betygssättningen av den riksdag som hölls för bara några år sedan, då ifrågavarande försäkring infördes.

Man får inte ha olika bestämmelser; i varje fall får man inte ha bestämmelser som grundar sig på vederbörandes försörjningsbörda. Man får inte heller, vilket motionärerna bör ha vetskap om, bestämma om ersättning som innebär att vederbörande kompenseras för förlorad arbetsförtjänst, vilket leder till att ersättningarna blir olika stora. Detta hade jag inte behövt säga, ty det har utskottet inte haft att pröva. Utskottet har haft att pröva frågan om en justering av det belopp, som fastställdes 1962. Förvaltningskontoret har i uppdrag att syssla med dessa frågor och komma med förslag. Som framgår av handlingarna har så skett och utskottet har för sin del enhälligt funnit att man bör göra den justering av beloppet som förvaltningskontoret här har föreslagit. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets utlåtande.
Herr talman! Jag skall inte mycket mer förlänga debatten. Utskottets ärade talesman ansåg att vi har gått till överdrift när vi för dömer det beslut som riksdagen fattade för några år sedan. Jag var själv med att fatta detta beslut; jag tror att jag nämnde det i mitt första inlägg. Det var under mitt första år i riksdagen som beslutet togs. Jag har inte sagt att det var värdelöst eller någonting alldeles förskräckligt, som herr Georg Pettersson uttryckte det.

Det ger sämre skydd åt barnfamiljerna därigenom att barntillägget inte existerar. Det är ju ett obestridligt faktum att det inte existerar. Herr Georg Pettersson säger, att eftersom vi innehar förtroendeuppdrag kan man inte gradera ersättningen efter barnantalet. Det kan givetvis vara en motivering. Det är väl samma förhållande som med en lön; det går ju inte att gå till arbetsgivaren och säga att man vill ha högre lön därför att man har fem barn att försörja. Vi har ju på det området enhetliga principer beträffande lönen, som vi har förhandlat oss fram till, och då hjälper det inte hur många barn vederbörande har att dra försorg om.

Herr talman! Eftersom jag var med på förvaltningskontorets sammanträde i denna fråga vill jag säga ett par ord. Jag vill först och främst personligen deklarera, att jag i princip håller med om att grupplivförsäkringen för riksdagsman skall vara likartad med den som gäller på arbetsmarknaden i övrigt. Barntillägg skulle då utgå, men dessutom skulle också avtrappning ske på engångsbeloppet för den som fyllt 55 år i likhet med vad som tillämpas inom AFA. Den grund som nu gäller för försäkringen antogs, som här har sagts, av en enhällig riksdag år 1962 på förslag av konstitutionsutskottet och bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 1963. När förvaltningskontorets styrelse nu behandlade denna fråga var anledningen den, som motionären här har framhållit, att arbetsmarknadens parter hade kommit överens om en höjning av engångsbeloppet med 7500 kronor. Vi föreslår här en motsvarande höjning med 7 000 kronor, vilket vi tror är i enlighet med det förut relaterade beslutet. Motionärerna för sin del föreslår här en avvikelse från nuvarande grunder på så sätt, att även barntillägg skall införas i försäkringen. Såsom jag framhöll i början av mitt anförande har jag i princip ingenting emot motionärernas förslag, men då skall vi också ta med avtrappningen i engångsbeloppet för att få en jämställelse med vad som gäller på arbetsmarknaden i övrigt. Jag håller annars på att vi, om vi inte gör så, plockar enbart russinen ur denna kaka. Jag tycker inte att riksdagen skall göra det i ett sådant här fall. Eftersom motionärerna i sin motion inte har begärt en fullständig anpassning av riksdagens grupplivförsäkring, har förvaltningskontorets styrelse inte heller tagit ställning till den frågan utan enbart till motionens yrkande om ytterligare avvikelse från nuvarande grunder utan att anpassa försäkringen helt till AFA.

Herr talman! Jag är ledsen att på nytt behöva uppta kammarens tid, men det tycks ha uppstått vissa missförstånd mellan mig och konstitutionsutskottets ordförande, eftersom vi inte kan komma överens i frågan om vem som får de bästa förmånerna. Jag vill därför konkretisera begreppen närmare. Antag att en kammarledamot som icke har minderåriga barn avlider. Då får änkan 32000 kronor från riksdagens grupplivförsäkring. Om däremot en ledamot avlider, som har hustru och tre barn, får änkan och barnen tillsammans 32000 kronor i efterlevandeskydd. Enligt AFA-försäkringens principer skulle det utgå 9000 kronor i barntillägg för varje barn. Jag kan inte tänka mig annat, herr Georg Pettersson, än att riksdagens grupplivförsäkring erbjuder ett sämre skydd än AFA-försäkringen för den familj där det finns barn, och det är ju detta vi hela tiden resonerar om. För min del har jag ingenting emot det som herr Augustsson efterlyste, nämligen att vi anpassar vår försäkring efter vad som gäller för arbetsmarknaden, d.v.s. med den nämnda »avtrappningen». Finkänsliga som vi är, ville vi dock inte försämra förmånerna för någon av riksdagens ledamöter, och därför tog vi inte upp den detaljen i motionen. Vi ansåg att den förmån, som de äldre kamraterna har därigenom att »avtrappning» inte sker, inte bör gå ut över dem som har barn i familjen. Så har vi sett på saken. Finns det ingen annan möjlighet att få rätsida på det hela, så får vi väl komma igen en annan gång med en motion där vi tar upp ett förslag om en försäkring fullt ut på samma villkor som AFA-försäkringen.

Herr talman! Herr Åkerlund har frågat mig, om jag är villig medverka till att viktiga meddelanden, såsom presskommunikén angående svensk ansökan om anslutning till EEC, i fortsättningen samtidigt i lämplig form tillställes riksdagens ledamöter. De många kommunikéer som regeringen och de olika departementen årligen sänder ut återges i allmänhet korrekt av alla nyhetsmedia och når även även riksdagens ledamöter snabbare än någon annan form av meddelande. Skulle någon riksdagsledamot därutöver önska erhålla en utskrift av sådana kommunikéer torde detta enklast kunna ske via riksdagens upplysningstjänst.

Herr talman! Jag ber att till hans excellens herr statsministern få framföra mitt tack för svaret på denna fråga. Jag är kanske fortfarande inte helt nöjd. Jag medger att det naturligtvis har varit och är vissa svårigheter med att samtidigt överlämna ett meddelan de till riksdagens ledamöter som kommunikén tillkännages eller överförs till nyhetsmedia. För min del anser jag dock att en stencil på viktiga kommunikéer, just av den typ som här åberopas, skulle vara värdefull, om den kunde bli utlagd på ledamöternas bänkar. Jag skulle finna det vara ett utslag av den courtoisie, som man så gärna vill se i förhållandet mellan den första och den andra statsmakten. Än en gång ett tack för svaret!

Herr talman! Herr Isacson har frågat mig när det kan förväntas att 1964 års naturresursutredning kommer att framlägga sitt betänkande och när i anledning därav riksdagen kan vänta förslag, som innebär en upprustning av biocidforskningen m.m. Naturresursutredningens betänkande beräknas bli färdigt under sommaren. En eventuell proposition i ämnet torde kunna avlämnas till 1968 års vårriksdag.
»När kan det förväntas, att 1964 års naturresursutredning kommer att framlägga sitt betänkande och när kan i anledning därav riksdagen vänta förslag, som innebär en upprustning av biocidforskningen m.m.?»
Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för det lämnade svaret. I riksdagsberättelsen kan vi läsa att naturresursutredningen beräknas ha sitt betänkande klart till våren 1967. Nu är ju denna fråga mycket viktig, och den engagerar människor. Jag läste helt nyligen att det har hållits en konferens, där någon av ledamöterna i naturresursutredningen yttrade, att »beträffande giftforskningen är Sverige ett u-land». Det är väl ingen tvekan om att problemen på detta område bara växer, och vi förväntar att detta u-land skall förvandlas till någonting annat. Jag måste emellertid i detta sammanhang ställa frågan, om denna forskning över huvud taget inte är av den arten att man har att förvänta att ett nordiskt och ett internationellt samarbete blir resultatet av vad utredningen kommer att föreslå. Så långt jag förstår måste problemen vara likartade i hela den industrialiserade världen. Det gäller en forskning, som kommer att kosta mycket pengar. Jag hoppas att de internationella samarbetsträvandena på detta område tar sig mycket positiva uttryck. Problemet är nämligen sådant att ett litet land som Sverige, även med stora ambitioner på detta område, troligtvis inte lyckas komma fram till de lösningar som man skulle uppnå, om forskningen kunde bedrivas i ett större sammanhang och i samarbete med ett flertal intresserade länder. Jag ber med detta att få uttala mitt tack för svaret, och jag väntar med stort intresse på den utredning som kommer att föreligga under sommaren.
Herr talman! Herr Isacsons önskemål på denna punkt är såvitt jag förstår tillgodosett genom de direktiv som utredningen har fått. I direktiven sägs nämligen, att möjligheterna till internationellt samarbete beträffande såväl de speciella biocidproblemen som naturresursfrågorna över huvud taget bör undersökas och beaktas av utredningen. Helt nyligen anordnade Nordiska rådet en konferens här i Stockholm kring hithörande frågor; kanske var det närmast vattenfrågorna som behandlades där. Jag förstod dock att herr Isacson inte menade, att utredningen skulle föras över på nordisk bas, utan att den skulle arbeta vidare och slutföra sin uppgift, och hans förhoppning var att man skulle beakta möjligheterna till ett nordiskt samarbete. Om utredningen följer direktiven, finns det möjligheter att vi får ett sådant förslag.

Herr talman! Herr Isacson kanske inte skall fästa så stort avseende vid vad som sägs och inte ta så förskräckligt allvarligt på sådana yttranden, om de inte är närmare underbyggda. Vi skall inte heller gå händelserna i förväg, utan bör först vänta på utredningen och se vilka förslag den kommer fram till. Därefter har vi möjligheter att diskutera hur vi skall agera vidare.

Herr talman! Herr Isacson har frågat om jag vill medverka till att läkemedelsföretag, som tillverkar och försäljer preludin på ett sådant sätt att det underlättar narkotikasmuggling, bojkottas av den svenska sjukvården. Det är — och kan endast vara — läkaren som på rent medicinska grunder beslutar om förskrivning av läkemedel. Min personliga uppfattning är dock att en läkare som i valet mellan likvärdiga medicinska preparat undviker produkter, som tillverkas eller försäljs av sådana företag som herr Isacson avser, har mycket goda skäl för sitt handlingssätt.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för socialdepartementet för hans, som jag tycker, positiva svar. Statsrådet har inte velat ta ordet »bojkott» i sin mun, men hans deklaration att »min personliga uppfattning är dock att en läkare som i valet mellan likvärdiga medicinska preparat undviker produkter, som tillverkas eller försäljes av sådana företag som herr Isacson avser, har mycket goda skäl för sitt handlingssätt», är jag helt nöjd med. Jag hade dock hoppats att statsrådet skulle vilja säga något om att man kan förvänta att medicinalstyrelsen skulle lämna direktiv till läkarna i detta avseende. Dessa har ju en nyckelposition. De har möjligheter att köpa preparat från företag, som man inte behöver riskera möjliggör någon narkotikasmuggling. Har emellertid läkarna inget in tresse för detta problem, kommer ett sådant avgörande inte med i bilden. Jag tror dock att läkarna mer än de flesta känner till detta stora problem och att de är medvetna om att deras kår härvidlag har ett mycket stort ansvar. Men jag tror också att det skulle behöva skapas en opinion på detta område, så att det över huvud taget skulle anses fullt naturligt att tvivelaktiga företag inte skulle anlitas vid inköp av läkemedel för den svenska sjukvårdens räkning. Jag ber att med detta få tacka för svaret;
Herr talman! Detta är egentligen två frågor. Om jag först bara helt kortfattat skall beröra själva den produkt, som ligger i bakgrunden för den fråga som herr Isacson har ställt, så vill jag erinra om att preludin anmäldes för registrering här i landet 1954. Preparatet registrerades som farmaceutisk specialitet 1955, och det klassificerades som narkotika 1959. Registreringen upphävdes 1965 och preparatet drogs ur handeln. Det förekommer alltså inte längre. Jag skall, herr talman, också tillägga, att ombudet för vederbörande firma i Sverige nu har meddelat att allt samarbete med Boehringer Sohn, Ingelheim, kommer att upphöra den 1 juli i år. Beträffande den andra frågan kopplar den så att säga i två riktningar. Det gäller för det första det ansvar som läkemedelsfirmorna måste känna. Låt mig där säga, att en läkemedelsfirmas ekonomiska intresse inte får sudda ut det ansvar som just en sådan industri i särskilt hög grad måste ha, då dess preparat kan vålla allvarliga medicinska och sociala skadeverkningar. Här är det ju dessutom fråga om ett preparat, som uppenbart saknar medicinskt berättigande.

Herr talman! Herr Schött har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att tillgodose allmänhetens kommunikationsbehov efter den i förra veckans konselj beslutade nedläggningen av persontrafiken på järnvägslinjen Kalmar— Berga. Efter nedläggningen av persontrafiken på järnvägslinjen Kalmar—Berga kommer järnvägens nuvarande trafikuppgifter i fråga om personbefordran att ombesörjas — förutom med inom trafikområdet redan befintliga busslinjer — med en av SJ nyinrättad busslinje Kalmar—Berga. Denna linje kommer att följa vägarna 15, 34 och 23 som i huvudsak går parallellt med järnvägen. Via anslutningsvägar kommer dessutom bussarna att i vissa turer gå in till orterna Förlösa, Läckeby, Rockneby, Hornsö och Långemåla, där järnvägsanstalter nu finns. Expeditionell personsamtrafik — med direkt resgodsexpediering — med det övriga järnvägsnätet kommer att försöksvis bibehållas i Ålem, Blomstermåla, Ruda och Högsby. sontrafiken nedläggas tidigast 1 januari nästa år och först sedan viss vägförbättring utförts och hållplatsfickor anordnats utefter vägarna 34 och 23. Särskilda medel har anvisats för dessa arbeten.
Herr talman! Först vill jag till chefen för kommunikationsdepartementet framföra ett tack för svaret på min fråga. Sydöstra Sverige befinner sig i järnvägshänseende i en ogynnsam situation jämfört med landet i övrigt. Särskilt gäller detta persontrafiken, och det är därför helt naturligt att järnvägsstyrelsens hemställan till Kungl. Maj:t om att få lägga ned persontrafiken på järnvägen Kalmar—Berga mötts av en bestämd protest från denna landsända. I Kalmar län har vi ansett det mest riktigt med en breddning av linjen Kalmar—Berga för all trafik. Vi anser det felaktigt att denna breddning ej kommit till stånd, men vi har räknat och räknar alltjämt med att en breddning och förbättring av banan förr eller senare skall ske. Och så får vi nu besked om att persontrafiken på banan skall dras in, trots de protester häremot som inlagts från olika håll, främst från Kalmar läns kommunikationsråd vid en uppvaktning för statsrådet Palme i höstas. Vid den uppvaktningen framhölls bl.a. att järnvägen Kalmar— Berga inte endast tillgodoser lokala trafikbehov utan även har genomgående persontrafik till och från Linköping och Stockholm. Kalmar län tillhör linköpingsregionens sjukhusområde. I utredningen för regionsjukhusets upptagningsområden har man också när det gäller befolkningen i södra Kalmar län utgått ifrån att resor till och från Linköping skall företas via linjen Kalmar—Berga. Dessa resor kan visserligen företas via Alvesta, men de blir då dyrare. Resor via Alvesta innebär också tidigareläggning av avgångstiderna från Kalmar, vilket är en avsevärd olägenhet särskilt för befolkningen på Öland och i södra länsdelen i övrigt. Herr talman! Med det sagda har jag önskat understryka några av de olägenheter som påpekats i kommunikationsrådets inlaga till chefen för kommunikationsdepartementet — tyvärr förgäves. Det väsentliga är emellertid att regeringens beslut om nedläggning av persontrafiken innebär ett hårt slag mot en förut hårt drabbad landsända. Talet om en för olika delar av landet likvärdig trafikförsörjning skorrar falskt i våra Öron. Dagens fråga gällde nu vilka åtgärder statsrådet avser vidtaga för att i det nya läget tillgodose allmänhetens kommunikationsbehov. I olika sammanhang har tidigare framhållits nödvändigheten av att man före nedläggning av järnvägstrafik har ordnat med bättre vägar och rejäl ersättningstrafik. Av statsrådets svar framgår bl.a. att särskilda medel anvisats för vissa vägförbättringar. Beloppet nämns ej i svaret. Det är emellertid 200 000 kronor, vilket av vägförvaltningen i länet bedöms som otillräckligt. Det räcker endast till små förbättringar och ej till den ombyggnad av vissa vägar, som skulle erfordras för att uppnå en tillfredsställande standard. Beträffande den busstrafik som skall ersätta järnvägen har allmänheten rätt att fordra snabba och bekväma bussar. Äldre människor och sjuka människor, som skall besöka länets sjukvårdsinrättningar och regionsjukhuset i Linköping, behöver bl.a. den komfort som exempelvis tillgång till toalett innebär. Även om bussar med sådan utrustning givetvis ställer sig dyrare är det ett rimligt krav att sådana sätts in för att ersätta den nedlagda persontrafiken på järnvägen — detta om man vill ge täckning åt talet om likvärdig trafikförsörjning för landets olika delar. I detta sammanhang vill jag också understryka att omläggningen till lands vägstrafik ofta inneburit en avsevärd försämring för allmänheten i fråga om väntlokaler. Den som har förmånen att åka tåg har tillgång till en ordentlig väntsal, medan man vid busstrafik ofta inte ens har något regnskydd. Det finns all anledning att med skärpa understryka allmänhetens krav på att denna sida av problemet ägnas tillräcklig uppmärksamhet vid den förestående omläggningen. Tyvärr kommer denna omläggning också, såvitt jag förstår, att innebära ökade resekostnader för allmänheten. Detta gäller, har det framhållits, med säkerhet pensionärerna. 67-kortet, som ger viss rabatt på järnvägen, gäller nämligen inte på SJ:s bussar. Detta är en av de orimliga konsekvenserna av en järnvägstrafiknedläggning. Inte nog med att man berövar folk järnvägstrafiken. Den ersättning man bjuder blir både sämre och dyrare. Herr talman! Avslutningsvis vill jag ånyo framhålla att vi i Kalmar län protesterat mot nedläggningen av persontrafiken på järnvägslinjen Kalmar— Berga. Vi hoppas på att nedläggningen är av tillfällig natur och att vår landsända inom en ej alltför avlägsen framtid skall få tillbaka persontrafiken i samband med den breddning av banan Kalmar—Berga, som vi så länge väntat på. I avvaktan härpå hoppas vi att statsrådet Palme gör allt vad göras kan för att ge oss en så god ersättningstrafik som möjligt. Än en gång ber jag att få tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Först och främst: frågan om breddning tar vi inte upp i det här sammanhanget. Beträffande den genomgående trafiken har vi funnit att de som skall resa långa sträckor väljer andra vägar än via Berga. Av resenärerna mellan Kalmar och Stockholm använder endast två eller tre per dag Bergabanan. Det beror på att det går fortare att ta t.ex. expresståget från Kalmar över Alvesta till Stockholm. Det ger en tidsvinst på cirka en timme. Den nu existerande busslinjen mellan Kalmar och Norrköping är däremot rätt attraktiv. Förra året utnyttjades den av icke mindre än 38 000 resenärer. Under sommarmånaderna finns det också direktbuss Kalmar—Stockholm. Den utnyttjades av 10 000 resenärer i fjol. Restiderna, som jag i och för sig har detaljerade uppgifter om, är inte orimligt långa. Det kan herr Schött lätt få bekräftat på hemmaplan. Vad beträffar vägförbättringarna gav herr Schött en felaktig upplysning. Både vägoch vattenbyggnadsstyrelsen och vägförvaltningen i Kalmar län har sagt — senast vid det nämnda sammanträdet — att några vägförbättringar med hänsyn till ersättningstrafiken inte behövs. Vi har likväl anslagit 200 000 kronor för att förbättra hållplatser med »fickor» etc. Riksväg 15 är ändå en av de bättre vägarna i landet. Den har upprustats mycket kraftigt under senare år, och utbyggnaden kommer att fortsätta. I jämförelse med många andra fall ställer det sig här ganska lätt, eftersom vägen går parallellt med järnvägslinjen hela sträckan. Skälet till att man lägger ned järnvägen är ju det stora underskottet. Linjen kostar för närvarande 3,7 miljoner kronor i den s.k. kollektivbiljetten, som sammanlagt uppgår till 194 miljoner kronor. Herr Schött har här framfört vad han anser vara »en bestämd protest» från befolkningen i Kalmar län, i vilken han själv sålunda kan förutsättas ingå. Men det måste ju finnas något slags korrelation mellan liv och lära ändå, herr Schött! I fjol röstade högern för en kraftig nedskärning av anslaget till statens järnvägar för bedrivande av underskottstrafik. I år förekommer en högermotion, som innebär en sänkning från 194 miljoner kronor till 180 miljoner kronor i fråga om kollektivbiljet ten. Det skulle betyda att vi fick gå fram om inte såsom mordänglar, så åtminstone oerhört mycket hårdare med järnvägsnedläggningar än vi nu gör, när vi kan pröva varje fall. Vilka järnvägar skall då läggas ned, enligt herr Schötts mening? är det alla järnvägar med undantag av dem i Kalmar län? Delar man upp antalet järnvägar på det sättet och säger, att de andra länens järnvägar skall läggas ner, är det klart att man kan få något slags samförstånd. Det går dock inte att i riksdagen i ett andetag säga, att vi betalar för mycket i anslag till statens järnvägar och sedan samtidigt klaga över, att vi av ekonomiska skäl tvingas lägga ned persontrafiken i vissa fall. Detta ärende har mycket noga beretts under mycket lång tid, och jag har haft många och ingående diskussioner med landshövdingen och kommunikationsrådet. Representanter för departementet har vid många tillfällen varit nere i Kalmar. Vi har alltså berett ärendet mycket noga. Järnvägen Kalmar— Berga går med mycket stor förlust. Med möjligheten till ersättningstrafik genom de nya busslinjerna, med de redan nu rätt bra vägarna, med ytterligare förbättringar av dessa och med andra åtgärder som statens järnvägar har vidtagit är jag ganska övertygad om att detta problem kommer att kunna lösas på ett ur Kalmar läns befolknings synvinkel hyggligt sätt. Vi är fullt beredda att noggrant följa trafikutvecklingen för att kunna anpassa ersättningstrafiken så långt det över huvud taget går efter konsumenternas redovisade önskemål.

Herr talman! Jag tror inte att statsrådet Palme vill bestrida, att järnvägskommunikationerna i sydöstra Sverige är avsevärt sämre än i landet i övrigt. Det är ganska anmärkningsvärt, att vi inte skall ha en ordentlig järnvägslinje i nord-sydlig riktning från Kalmar utan skall behöva ta en omväg över Alvesta. Att det inte är någon större trafik på den nuvarande järnvägen Kalmar—Berga beror till stor del på den bristfälliga standard, som är en följd av att vi inte har fått den breddning av banan som vi anser helt befogad. Statsrådet påstod att jag for med oriktiga uppgifter beträffande vägförvaltningens inställning till anslagsfrågan. Jag vill till detta säga, att vägförvaltningen omedelbart efter det att regeringens beslut blev känt intervjuades av Kalmarpressen. Av intervjun framgår tydligt att vägförvaltningen anser anslaget på 200 000 kronor vara otillräckligt och endast kan utgöra en början. Det fordras avsevärt högre anslag för att man skall kunna utföra erforderliga vägförbättringar. Statsrådet talade om den stora besparing som föreslagits och att högern velat gå hårdare fram i detta stycke. Statsrådet nämnde «därvid = fjolårets riksdagsbehandling. Jag vill då erinra om att högerpartiet i fjol krävde högre väganslag såsom kompensation. Vidare har jag för egen del inte delat den uppfattningen, att man skall lägga ned järnvägslinjer i hastigare takt utan haft en avvikande mening därvidlag. Jag tilllåter mig hävda att Kalmar län har bristfälliga kommunikationer, och som kalmarlänsbo har jag en bestämd uppfattning om vad detta betyder. De besparingar som man räknar med att göra genom denna indragning i vår landsända blir kanske på längre sikt icke någon vinst, utan samhället kan tvingas till stödinvesteringar av en helt annan storleksordning, i jämförelse med vilka de nu väntade besparingarna är småbelopp. Jag vill understryka att sydöstra Sverige är misshandlat i fråga om kommunikationer och hade faktiskt vågat hopgas att statsrådet Palme, som dock har en viss kännedom om denna landsända, skulle visat en mera positiv inställning. I varje fall räknar vi i länet med att vad som beslutats icke är någon definitiv nedläggning av persontrafiken på Bergabanan; eftersom landshövdingen åberopades vill jag nämna att även han har uttalat sig i den riktningen. Vi anser att nedläggningen är tillfällig och att vi bör kunna motse en breddning av banan i framtiden och då även en ordentlig persontrafik. Slutligen kunde jag inte undgå att notera, att statsrådet Palme helt underlät att nämna något om standarden på de bussar som folk skall åka i i stället för på järnvägen.
Herr talman! Det är på sätt och vis ganska fascinerande att diskutera järnvägen med högermän! Nu hoppade herr Schött av från sitt parti, desavuerade det och sade, att han stödde minsann inte partiet. Jag hade samma upplevelse för några månader sedan i andra kammaren, då en högerman i liknande situation sade: »Nej, jag stöder inte högern.» Det är som att plocka en kronärtskocka — får jag bara diskutera järnvägar med alla högermän kanske de till och med hamnar på en ganska vettig järnvägspolitik till slut! Vad vägförvaltningen har sagt i tidningarna vet jag inte, men vid sammanträdet med kommunikationsdepartementet förklarade man officiellt att man inte ställde några krav på vägförbättringar med anledning av ersättningstrafiken. Och detta är första gången som vi i samband med en nedläggning har gett mera pengar än vägmyndigheterna begärt. Sedan är det självklart att vi inte skall lägga ner trafiken på linjen Kalmar—Berga — vagnslastoch godstrafiken skall ju fortsätta, och så får man se hur den utvecklar sig. Jag tror att det är litet för enkelt att säga, att sydöstra Sverige skulle vara misshandlat när det gäller kommunikationer av den anledningen att vi inte kan upprätthålla vad som i realiteten är en parallell linje till den stora järnvägslinjen Stockholm-—Malmö, som över Alvesta når till sydöstra Sverige. Trafikanterna har ju genom sitt beteende visat att de föredrar linjen Kalmar— Alvesta framför linjen Kalmar—Berga, när de skall resa till Stockholm, Malmö 0. S. Vv. Jag vill påpeka att Kalmar län inte varit missgynnat beträffande väganslag och inte heller när det gäller flygets utveckling — detta senare hade herr Schött och jag gemensamt tillfälle att konstatera i Kalmar, när Linjeflyg nyligen fyllde tio år. Vi står vidare i begrepp att göra en jätteinvestering för en ny Ölandsbro. Att säga att ett län är misshandlat därför att vi icke kan upprätthålla persontrafiken på en bana som går med så utomordentligt stora förluster, det tycker jag är att ta till litet grand för hårt. Jag tror inte heller att man så lättvindigt som herr Schött skall tala illa om bussar. Med den vägstandard som vi har uppnått i stora delar av landet, med de ganska goda bussar som numera har kommit fram och med den större smidighet som busstrafiken ur olika synpunkter har genom att hållplatserna kan anpassas efter var folk bor skall man inte döma ut bussarna. Det har förekommit på många andra håll i landet att folk har protesterat ganska hårt mot en järnvägsnedläggning, men när det har gått ett par år har man sagt: Visst protesterade vi då, men nu, när vi har fått pröva ersättningstrafiken, måste vi erkänna att den är nära nog bättre och smidigare och att vi har vant oss vid det nya systemet. Jag tror att herr Schött och jag skall gemensamt satsa på att göra ersättningstrafiken så bra som möjligt och så väl anpassad som möjligt efter människornas behov. På det sättet gagnar vi kommunikationerna även i sydöstra Sverige på bästa sätt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för slutorden i statsrådet senaste anföran de. För Övrigt tror jag att det vore lyckligare om statsrådet ägnade mindre intresse åt att komma åt högerpolitiken i järnvägsfrågan och att vi i stället mer ägnade oss åt sakfrågan. Även jag vore tacksam om vi då kunde få ett givande samarbete.
Herr talman!

Vidare har herr Ahlmark frågat mig dels om den svenska regeringen kommer att uttrycka sin mening om villkoren för civilt överljudsflyg över Sverige till de fyra länder som i dag är direkt engagerade i tillverkningen av de här planen, dels om jag kommer att ta initiativ till ett enigt nordiskt uppträdande i denna sak dels ock om regeringen kommer att ta upp frågan om civil överljudsflygning i någon eller några internationella organisationer. Mitt svar är följande. Under senare år har man satt in stora resurser för att få fram överljudsplan för civil trafik. Projekteringen ligger mycket långt framme. Det är främst fyra projekt som låtit tala om sig, nämligen två amerikanska, ett engelskt-franskt och ett sovjetiskt. Av dessa torde de två sistnämnda projekten snart kunna resultera i prototyper avsedda att provflygas. Självfallet har denna utveckling uppmärksammats av myndigheter och internationella organisationer. Internationella civila luftfartsorganisationen — ICAO — antog år 1962 en resolution rörande krav på överljudsflygplan i civil luftfart. Vidare ' har de sanitära olägenheterna av de speciella ljudknallfenomen som uppträder vid flygning med överljudshastigheter särskilt aktualiserats av Sveriges representanter i Världshälsoorganisationen och inom OECD. I fråga om flygsäkerheten innebär ICAO:s resolution att säkerhetsnivån minst skall motsvara den som uppnås av andra flygplan när överljudsflygplanen sätts in i trafik. Detta krav är naturligtvis högst väsentligt. De ekonomiska konsekvenserna av civilt överljudsflyg berör i första hand de regeringar och företag som är engagerade i projektering av dessa flygplan. Utan detaljerade uppgifter om utvecklingskostnader och finansiering är det inte möjligt att bedöma ekonomin i de olika projekten eller att göra jämförelser med värdet av alternativa utvecklingsprojekt inom civilflyget eller andra områden. Det är i och för sig beklagligt att dessa avgörande frågor — enligt publicerade uppgifter att döma — av berörda stater synes ha tillmätts ett relativt begränsat intresse. Konsekvenserna för SAS av en framtida överljudstrafik är ännu inte möjliga att bedöma. Företagsledningen följer naturligtvis fortlöpande denna fråga, och det tillkommer i första hand SAS” styrelse att pröva vilka åtgärder som är moti Ang. den civila överljudstrafiken verade från företagsekonomisk synpunkt och med hänsyn till SAS utveckling. De övriga frågor herr Ahlmark ställt har direkt samband med de speciella ljudknallfenomen, som uppstår vid flygning med dessa s.k. SST-flygplan. Detta är enligt min mening det i detta sammanhang mest väsentliga frågekomplexet. De intressen flygplanstillverkare, flygbolag och flygpassagerare kan ha av överljudshastigheter måste väga lätt om överljudsflygplanen medför oacceptabla förhållanden för människorna på marken. Karaktären och utbredningen av Ööverljudsflygplanens knalloch bullermattor gör att en mera allmän övergång till överljudstrafik över kontinenter och hav har väsentliga aspekter från demokratiska synpunkter. Den tekniska utvecklingen får enligt min mening inte medföra förhållanden som av många människor upplevs som olidliga och som de inte har rimliga möjligheter att undgå. En i det närmaste heltäckande knallmatta över stora delar av jordens yta bör inte heller accepteras från humanitär synpunkt. De teoretiska undersökningar som utförts har visat att ljudknallen skiljer sig avsevärt från det vanliga flygplatsbullret. Från svensk sida har under 1960-talet skett avancerad teoretisk forskning i fråga om Ööverljudsknallen och dess verkningar. Dessa forskningsinsatser har i huvudsak ägt rum inom flygtekniska försöksanstalten. Anstalten har i sedvanlig ordning publicerat forskningsresultaten. Anstaltens chef har dessutom personligen verkat för upplysning och opinionsbildning i denna fråga såväl i vårt land som i internationella sammanhang. Ljudknallen ger sig till känna som en explosionsliknande smäll som kan bli kraftigt förstärkt av främst vindar och andra atmosfäriska förhållanden. Praktiska prov har visat att enbart de atmosfäriska förstärkningarna ofta kan innebära en fördubbling. Man har även funnit att manövreringen av överljuds flygplanet och dess acceleration också kan förstärka ljudknallen. Allmänt gäller dessutom att ljudknallar ofta förstärks till det dubbla eller mer genom reflexion i närheten av väggar exempelvis intill byggnader eller ombord på fartyg. Ljudknallens styrka kan således bli högst varierande och vid ogynnsamma betingelser nå upp till en intensitet som är flera gånger större än den nominella styrkan. Karakteristiskt för Ööverljudsknallen är dessutom att den breder ut sig över en mycket större yta än flygplatsbullret. Den koniska tryckvåg som alltid alstras av ett flygplan med överljudsfart sveper nämligen över land och hav längs hela flygsträckan inom en knallmatta, som för f. n. aktuella SST flygplan teoretiskt har beräknats få en bredd av ca 12 mil. Undersökningar har även visat att ljudknallen blir förstärkt inom ett hästskoformat område i början av knallmattan, som orsakas av att ljudknallen fokuseras under accelerationen strax efter det att flygplanet passerat ljudets hastighet. I anslutning till vad jag nu sagt bör tilläggas att det ännu inte utförts några praktiska ljudknallprov med överljudsflygplan av den storlek som de nu aktuella SST-flygplanen representerar. Sådana prov kommer naturligtvis att ge ökade kunskaper om detta komplexa fenomen. Sverige tar som medlem i ICAO del i organisationens arbete med att söka uppnå internationell överenskommelse om reglering av de problem som följer med det civila överljudsflyget. I den ICAO-resolution jag tidigare nämnde uppmanas alla stater som kommer att medverka i utvecklingen av sådana flygplan för civil luftfart att bl.a. tillse att de flygplan, som sätts in i kommersiell trafik, skall kunna framföras utan att oantagbara förhållanden uppstår för allmänheten genom ljudknallar. De tekniska problem som är förbundna med Ööverljudstrafik, bl.a. bullerproblemet, har därefter studerats inom ICAO:s tekniska kommitté, som avser att framlägga dokumentation till generalförsamlingens möte nästa år. Kommitténs arbete avser inte några egna forskningsinsatser utan begränsar sig till sammanställningar av resultaten av de undersökningar som företas främst i de länder som projekterar SST-flygplan. De skandinaviska länderna deltar direkt i det arbete som bedrivs av rådet och den tekniska kommittén. De nordiska länderna brukar samråda för att söka åstadkomma ett enigt nordiskt uppträdande. Inom Världshälsoorganisationen, WHO, togs frågan om Ööverljudsknallproblemen upp av Sveriges representanter vid generalförsamlingens möte i maj 1965. Vår representant underströk särskilt angelägenheten av att organisationen beaktar detta komplicerade hälsoproblem. Inom OECD togs ljudknallproblemet vid flygning med SST-flygplan upp av den svenska delegationen i OECD:s kommitté för vetenskapligt samarbete vid dess möte i början av november förra året. Senast vid kommitténs sammanträde i mars i år föreslogs från svensk sida att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att dels undersöka vilka nationella och internationella organ som kunde tillfrågas om att delta i ett internationellt testprogram för att klarlägga Ööverljudsknallarnas verkningar, dels lägga fram förslag till ett sådant testprogram. Kommitten beslöt att frågan skulle hänskjutas till sekretariatet som till kommitténs sammanträde i juni skall redovisa en studie av vilka åtgärder man skulle kunna vidta från OECD:s sida. Det svenska förslaget fick stöd från bl.a. de övriga nordiska länderna. Företrädare för kommunikationsdepartementet har även haft överläggningar med representanter för OECD:s sekretariat. Överljudsflyget har sålunda ägnats betydande uppmärksamhet från svensk sida. Det är ännu för tidigt att ange pre ciserade villkor för civilt överljudsflyg. Så mycket kan emellertid redan nu sägas att den svenska regeringen inte kommer att tillåta trafik med SST-flygplan över Sverige om det medför hälsovådliga förhållanden t.ex. i form av regelmässiga sömnstörningar eller medför att det uppkommer skador på byggnader. I den mån det uppkommer olägenheter som inte kan accepteras, får naturligtvis överljudstrafiken liksom annan verksamhet finna sig i åtgärder från det allmännas sida som kan innebära inskränkningar eller förbud. Detta är helt i linje med våra ställningstaganden och initiativ i berörda internationella organisationer. Avsikten är också att direkt delge närmast berörda stater den svenska regeringens uppfattning i denna fråga. Det hävdas ofta att man inte kan hejda teknikens landvinningar. Det är naturligtvis alldeles riktigt. Men man kan ju låta bli att använda sig av dem eller begränsa användningen — om nämligen därmed andra och väsentligare värden skulle komma i fara. Det är den centrala problematiken när det gäller överljudsflygplan.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Svaret visar att vi båda ser problemet om civilt överljudsflyg som en fråga mera om etik än om teknik. Här är nämligen fyra av världens rikaste länder i dag inbegripna i den kanske mest meningslösa tävlingen i flygets historia. Konkurrensen mellan Concorde i England och Frankrike, Tu-144 i Sovjetunionen och Boeing-projektet i Förenta staterna är lika onödig som den är dyrbar. Den var lika tom på genomtänkt planering i starten som den blir full. av obehagliga konsekvenser när målet är nått. De här projekten har först och främst kostat svindlande summor. Man kom mer snart att ha pumpat in mer än 50 miljarder kronor i utvecklingsarbete och i konstruktion av prototyperna. Det kan självfallet bara genomföras med jättelika statsbidrag i alla de fyra länder som deltar i denna tävling. Överljudsplanen kommer också att kosta ofantliga belopp för de flygbolag som sedan skall inköpa och driva dem. Man räknar med att priset för ett enda av de flygplan av Boeing-tvp som nu planeras blir omkring 200 miljoner kronor. Två exemplar av denna typ innebär alltså en utgift lika stor som den samlade svenska u-landshjälpen under ett år. De bolag som känner sig tvingade att delta i kapplöpningen av rädsla för att annars komma efter drabbas kanske av en ekonomisk kris som bara kan lösas genom ytterligare statssubventioner. Och när Ööverljudsplanen väl befinner sig i luften i reguljär trafik kommer den andra stora nackdelen att avslöjas med en förfärande tydlighet inför miljoner människor. Planen kommer, var de än färdas, över land och över vatten, att följas av åskdånsliknande bullermattor, som var och en blir mer än 100 kilometer bred. De kommer att väcka människor och hindra människor från att somna, de kommer att störa människor i arbetet, i hemmet och på fritiden. Överallt och i varenda punkt där ett överljudsplan av den här storleken drar fram uppstår en bang som kan ha högst varierande styrkegrad, på det sätt som kommunikationsministern beskrev i sitt anförande. Har man tur uppfattar man kanske det här bara som ett nytt buller bland allt annat buller. Men de flesta kommer troligen att uppleva det som ett plötsligt, snabbt övergående åskdån av obehaglig styrka. Många kommer varje gång det drar förbi att känna sig plågade av snabbheten och intensiteten i denna explosionsliknande störning. En del kan bli allvarligt skrämda och få bestående skador. Bullermattan kommer att dra fram över städer och landsbygd, sjukhus och ålderdomshem, bostadsområden och fabrikslokaler. Den kommer att täcka alltför stora områden för att man skall kunna flytta bort ifrån dem. Bara om regeringarna i olika länder ingriper, kan man förhindra att det civila överljudsflyget fyller kontinenterna och världshaven med breda band av fruktansvärt oväsen. För vilka människor genomför man då dessa dyrbara projekt med risker för väldiga miljöpolitiska skadeverkningar? Ja, det vet man inte. Det har inte gjorts några marknadsundersökningar om behovet av att — troligen till ett mycket högre pris — färdas två eller tre gånger snabbare än i dagens jetplan. På kortare sträckor kan dessa plan givetvis inte användas. På halvlånga distanser blir tidsvinsten ytterst begränsad — om Ööverljudstrafik skulle tillåtas mellan t.ex. London och Aten skulle själva flygtiden bli nedkortad med omkring en och en halv timme. Men den tid som står att vinna på sådana halvlånga router ligger främst i att korta ner väntetiden på själva flygplatsen, att införa snabbare kommunikationer mellan flygfält och stadscentrum och att forska och prova fram de s.k. V/STOL-plan som genom att bl.a. starta och landa vertikalt kan gå ner på mycket mindre flygplatser än i dag betydligt närmare stadscentrum. Tidsvinsten kan märkas först på de verkligt långa avstånden mellan kontinenterna. Över Atlanten kan flygtiden minska från nuvarande sju timmar till tre timmar. Men vilka grupper har i dag behov av en så snabb förflyttning? Och hur mycket pengar och hur stora skadeverkningar kan vi godta för att tillmötesgå önskemål från dem som har sådana anspråk? Ja, det märkvärdiga är att fyra av världens stora nationer tycks vara beredda att göra ofantliga insatser i kapital och tekniskt kunnande för att tillfredsställa just dessa önskemål. I stäl let för att satsa mer helhjärtat på forskningen om ökad flygsäkerhet, i stället för att pumpa in pengar på de flygplansprojekt av typ Jumbo-jet som radikalt skulle minska dagens flygpriser, i stället för att korta ner väntetid och restid på marken i samband med flygfärder satsar man alltså mer och mer av sina resurser på de överljudsplan som inga större grupper av resenärer har bett att få. »Det är en bisarr idé», för att citera Eskilstuna-Kuriren, »att de som har så bråttom genom luften att de inte ens hinner ta ljudet med sig skall ha självklar rätt att terrorisera alla dem som de har under sig genom att stjälpa ut ett gigantiskt ljudayvskräde.» Vad kan då Sverige göra i det läge som uppstått? Först och främst måste naturligtvis regeringen ta ställning. Det har den gjort i dag. Och det gläder mig mycket att kommunikationsministern delar de värderingar som jag uttryckte 1 min interpellation. Vi är överens om att den tekniska utvecklingen på flygets område inte får skapa förhållanden som känns som obehag och plåga för många människor. Vi är lika eniga om att Sverige måste resa bestämda villkor för att tillåta att överljudsplan passerar vårt territorium. Herr Palme vill inte godtaga överflygningar som »medför hälsovådliga förhållanden t.ex. i form av regelmässiga sömnstörningar». Det är en utmärkt precisering — och jag antar att kommunikationsministern är medveten om att det troligen innebär att överljudsplan kommer att förbjudas över Sverige, åtminstone så länge de flyger i överljudsfart. Men nu gäller det också att se till att just de värderingarna blir grundläggande för de svenska myndigheter som kommer i kontakt med problemen kring det civila överljudsflyget. Herr Palme försöker i sitt svar ge intryck av att Sverige varit aktivt och påpassligt i överljudsfrågan. Den beskrivningen är, milt talat, missvisande. De svenska myndigheternas agerande under 1960 talet ger i stället bilden av en intressant planlöshet. Myndigheterna kan delas in i tre grupper: forskarna vid flygtekniska försöksanstalten, ämbetsmännen i luftfartsverket och politikerna i främst kommunikationsdepartementet. Forskarna har varit ytterst aktiva och förutseende på ett beundransvärt sätt. Ända sedan 1960 har flygtekniska försöksanstalten publicerat en rad rapporter som väckt internationell uppmärksamhet. Dess chef, generaldirektör Bo Lundberg, har kommit att framstå som den ledande kritikern i världen av Ööverljudsprojekten. Ämbetsmännen har däremot iakttagit en försiktighet som gränsar till förstelning. Luftfartsverket har på regeringens uppdrag företrätt Sverige i ICAO och haft tillgång till de svenska forskningsresultaten om Ööverljudsflyg, men man har undvikit att göra forskarnas hårda kritik till sin egen. Under fem år har nu ICAO samlat in material för att bedöma överljudsflygets verkningar. Det har varit en rent otrolig segdragning av frågan. Man har hållit på i ett halvt årtionde och samlat in papper samtidigt som överljudsprojekten blivit alltmer avancerade. Man började när arbetet på Concorde inleddes, och man skall kanske vara klar med en slutlig rapport när prototypen av Concorde redan befinner sig i luften. De svenska delegaterna vid ICAO har av allt att döma varken kritiserat förhalningen eller nämnvärt försökt påverka arbetet. För två år sedan fick Sverige tillsammans med andra medlemmar av ICAO sig tillsänt en sammanställning av överljudsflygets tekniska problem. Den var på knappt 30 sidor — det var vad ICAO hade orkat med att producera. Man gav medlemsstaterna nästan ett år på sig att tänka på saken och komma in med synpunkter. Sverige lämnade inte något som helst svar. Trots att ICAO :s promemoria på flera punkter undervärderade bul Ang. den civila överljudstrafiken lerriskerna och trots att flygtekniska försöksanstalten hade kritiserat sönder viktiga delar av den, ville Sverige inte kommentera skrivelsen. Politikerna är den tredje gruppen. De har iakttagit total tystnad. Det här är den första debatten i riksdagen i saken. Ingen som helst aktivitet från kommunikationsdepartementet finns noterad före interpellationens framställande. Ingen kontakt tog man mig veterligt med flygtekniska försöksanstalten för att resonera om hur dess forskningsresultat skulle kunna utnyttjas för politisk handling på ett internationellt plan. Av allt att döma har också luftfartsverket agerat i ICAO i stort sett på egen hand. Det här är alltså trekanten av forskare, ämbetsmän och politiker, hur de handlat och inte handlat i överljudsfrågan. Det ger en trist bild av bristande samordning. Men herr Palme beskriver den så att frågan har »ägnats en betydande uppmärksamhet från svensk sida». Nu gäller det i stället för regeringen att försöka agera, främst internationellt, för att medverka till att skadorna av det civila överljudsflyget begränsas så mycket som möjligt. Bara på några få punkter framgår det av interpellationssvaret hur herr Palme har tänkt sig att vi skall handla under de båda kommande åren. Jag tror att vi kan tänka oss en målsättning för Sveriges agerande på åtminstone fem områden. Jag vore tacksam om kommunikationsministern vil 12 kommentera följande fempunktsprogram. 1) Omedelbar kontakt bör tas med de övriga nordiska ländernas regeringar för att uppnå ett enigt uppträdande. Vi måste sträva efter att kommunikationsministrarna i Norge, Danmark och Finland gör en gemensam deklaration som liknar den som herr Palme har preciserat i riksdagen i dag. Eftersom ärendet brådskar i en rad avseenden, hoppas jag att kommunikationsministern tar mycket snabb kontakt med sina kolle ger i de övriga nordiska länderna. Är herr Palme beredd att bekräfta att han har för avsikt att ta sådana omedelbara kontakter? a 2) Det gäller att skyndsamt föra ut en eventuell gemensam nordisk ståndpunkt till andra berörda länder. De fyra SST-nationerna bör genast få veta att svenskt territorium inte kommer att få överflygas, om olägenheter av hälsovådligt slag blir följden — självfallet vore det värdefullt om de snart får veta att samma villkor gäller för hela Norden. Men också andra länder som har flygbolag, som redan gjort preliminära beställningar av Ööverljudsplan, bör så snabbt som möjligt få veta vår inställning. Särskilt angeläget vore ett gemensamt uppträdande från Västtyskland, Schweiz, Italien och de nordiska länderna. Om de alla avvisade hälsovådliga överflygningar, skulle det bli omöjligt att passera Europa med överljudsplan som följs av väldiga bullermattor. SST-tillverkarna får då klarhet om att de mängder av flyglinjer som binder samman Europa med någon annan del av världen eller som bara passerar Europa är uteslutna för överljudstrafik i den del som gäller europeiskt territorium. Den västtyska regeringen har redan i förbundsdagen gjort ett uttalande som liknar dagens svenska regeringsdeklaration. 3) Det ICAO-möte 1968, som skall behandla överljudsfrågan på grundval av insamlat material, bör utnyttjas så mycket som möjligt för att väcka opinion mot de hotande bullermattorna. Tillsammans med andra länder bör vi "kunna visa att ICAO:s deklaration 1962 om att civil överljudstrafik inte får orsaka »oacceptabla förhållanden på grund av ljudknallen» troligen innebär att de planerade överljudsplanen inte får passera några landområden alls. Hittills hår stormakterna haft ett på tok för stort inflytande i ICAO i den här frågan och förhalat den år efter år. Nu är det hög tid att många av de SST-fria nationerna samlar sig till motstånd. Men en sådan aktion förutsätter självfallet intensiva kontakter med andra länders myndigheter. Och jag vill fråga herr Palme: Är herr Palme beredd att ge det svenska luftfartsverket direktiv som gör att man Överger sin försiktighet och före och under det kommande ICAO-mötet agerar med en helt annan målmedvetenhet än hittills? 4) Också övriga internationella organisationer bör utnyttjas för att väcka opinion i frågan. OECD och WHO ligger kanske närmast till hands. Något men inte mycket har redan gjorts — nu gäller det att med stor kraft följa upp de första initiativen. Jag hoppas att den svenska regeringen ser till att vårt lands delegater i t.ex. OECD och WHO stimuleras att på alla tänkbara sätt aktivt företräda den linje som regeringen i dag har gjort till sin. 5) Regeringen bör se till att flygtekniska försöksanstalten i Sverige får ekonomiska resurser att fullfölja och utvidga sina forskningar om överljudsflyget. Det material som generaldirektör Bo Lundberg har publicerat under årens lopp har ju väckt stor uppmärksamhet och uppskattning — men naturligtvis också irritation bland dem som satsar pengar och prestige på de här planerna. Eftersom vi här i Sverige är helt obundna av de tre SST-projekt, som nu håller på att förverkligas, har vi alla möjligheter att bedriva en oberoende forskning. Vill herr Palme intyga att regeringen kommer att se till att flygtekniska försöksanstalten ges sådana ekonomiska möjligheter att de planerade forskningsprogrammen kan genomföras? Herr talman! Det är alltid svårt att varna för något som inga människor ännu har lidit av. De som ändå varnar riskerar alltid att förlora mot dem som kan dra fram mer handfasta argument: vi har redan investerat så och så många miljoner, vi måste ligga främst i den tekniska utvecklingen, om vårt land tvekar kommer andra nationer att vinna prestige och värdefull valuta på vår bekostnad. Så kom Ööverliudsprojekten i rullning — och stormakterna har sedan blivit tävlingens och investeringarnas fångar. Någon har sagt om överljudsflyget att det aldrig i transportteknikens historia har kostat så mycket att vinna så litet i tid. Det måste vara en plikt för oss i Sverige att i samverkan med andra länder vara med och mildra skadeverkningarna.
Herr talman! Herr Ahlmark hade uppenbarligen ingenting i sak att anföra mot mitt interpellationssvar. För att ändå få i gång en polemik använde han sig av två metoder, dels att skylla på att för litet hade skett tidigare, dels att försöka säga att den pivot, vid vilket allt hade rört sig, var den dag då han väckte en interpellation i första kammaren. Dessförinnan hade, påstod herr Ahlmark, ingen aktivitet skett på detta område. Båda hans påståenden är felaktiga. Beträffande det sista kan jag bara hänvisa till att frågan från kommunikationsdepartementets sida togs upp inom OECD i november 1966, d. v. s. ganska lång tid innan herr Ahlmark väckte sin interpellation, och denna aktion fullföljdes sedan vid sammanträdet i mars. — Detta är i och för sig likgiltigheter. Dessutom har denna fråga av Sverige tagits upp i de tre internationella sammanhang där man kan komma fram på detta område — ICAO, där det var en gemensam överläggning, i Världshälsoorganisationen och i OECD. Man kan naturligtvis säga att vi borde ha drivit den ännu hårdare i ICAO redan 1962 när frågan kom upp. Men här är det väl så att herr Ahlmarks eftertanke är mera värd än världens forskares förutseende. Vid den tidpunkten förelåg nämligen ännu inte mer än mycket litet av det ganska skakande material som har framkommit om överljudsplanens nega tiva verkningar. Därför har vi också kunnat skärpa attityden. Ett naturligt forum för denna fråga vore i och för sig ICAO, men herr Ahlmark har rätt i att stormakternas och de stora flygbolagens inflytande i ICAO är så pass stort att det inte alltid är så lätt att göra sig gällande där. Därför måste en aktivitet inom ICAO sammankopplas med en aktivitet på andra håll. Det är därför vi har tagit upp frågan inom <Världshälsoorganisationen och inom OECD. När herr Ahlmark lade fram de fem punkterna, tänkte jag att det skulle komma något märkvärdigt, men punkterna är inte märkvärdiga i och för sig. Den femte punkten kan jag självfallet inte gå in på i detta sammanhang, eftersom det är en budgetfråga som får diskuteras i sitt sammanhang, d. v. s. anslagen till flygtekniska försöksanstalten. De andra punkterna, som berörde vår internationella aktivitet, har jag i princip ingenting att invända mot. De nordiska kommunikationsministrarna träffas ju ständigt. Vi har redan snuddat vid detta spörsmål, och efter dagens regeringsdeklaration blir det självfallet ett överläggningsämne nästa gång vi träffas. När jag för några månader sedan var i Västtyskland, hade jag en ganska ingående överläggning med min tyske kollega om överljudsplan. Frågan är alltså redan väckt. Vi kommer självfallet på grundval av regeringsdeklarationen att i ICAO och andra internationella organ att verka för regeringsdeklarationens linje. På en punkt kanske mitt tonläge är ett annat än herr Ahlmarks. Vi är ju inte producenter av ifrågavarande plan, vi är sannolikt inte köpare av det, vi kommer sannolikt inte att drabbas av det. Det ger ju anledning till en viss försiktighet i vårt uppträdande. Skall vi kunna nå effekt, så bör vi när vi arbetar på regeringsplanet framför allt försöka vädja till de berörda parternas förnuft och eftertanke och inte använda ett alltför högt uppskruvat ton läge. Då tror jag inte vi gagnar saken, utan då låser sig prestigepositionerna — som det ju här i stor utsträckning är fråga om. Det gläder mig att herr Ahlmark tydligen inte har någonting att invända mot svaret. Jag kan inte instämma i hans kritik av det förgångna, men det är ju i och för sig likgiltigt för dagen. De fem punkterna, utom den om anslaget som jag inte kan diskutera, fann jag som sagt inte märkliga. Jag vill understryka för kammarens ledamöter att vi i och med dagens regeringsdeklaration veterligen har sträckt oss avsevärt längre än något annat land 1 preciseringar beträffande villkoren för överljudsplan i negativ riktning. Det är det som är tyngdpunkten i deklarationen. Därför har vi fått en ganska fast plattform att stå på när vi också i olika internationella sammanhang skall agera i denna fråga. Herr Ahlmark avslutade sitt anförande med att säga att det inte är lätt att varna för någonting som ingen har lidit av. Detta är inte alldeles riktigt. Man har faktiskt utfört vissa test med överljudsplan i Oklahoma City i Förenta staterna. Efteråt frågade man befolkningen: Kan ni lära er att leva med överljudsplan? 73 procent svarade ja, vilket hälsades som en stor seger för överljudsplanen — det var ju en klar majoritet. Jag har dragit den slutsatsen att för de 27 procent som svarade nej måste svaret innebära att de hellre skulle dö än utsättas för överljudsplan. Eftersom knallmattorna är så breda att de är utomordentligt svåra att undgå måste dessa 27 procent rimligen tillmätas en ganska betydande specifik vikt vid överväganden om överljudsplanens införande. De test som gjorts i Oklahoma City har jag tolkat precis tvärtemot vad man har gjort i en del internationell debatt. Detta är en viktig internationell fråga.

Herr talman! Om herr Palme hade velat vara ännu mera elak mot Oklahoma-proven finns det mera material från den undersökningen. Alla de prov som gjordes i Oklahoma var prov under dagtid — ingenting gjordes på natten. Om man dessutom tittar på vad dessa människor ansåg om det civila överljudsflyget finner man att två tredjedelar trodde att civilt överljudsflyg var nödvändigt för Förenta staternas välfärd. Av dem som inte trodde att det var nödvändigt för Förenta staternas välfärd var det bara 53 procent som ansåg att de kunde leva tillsammans med det. Varannan människa i Oklahoma, som hade en rimlig syn på detta, ansåg alltså inte att han eller hon kunde leva tillsammans med det civila överljudsflyget. Vi är alldeles överens om tolkningen av dessa prov. Sedan är jag mycket glad över att herr Palme försökte säga att det inte var något nytt i mitt fempunktsprogram, och att han i stort sett kunde hålla med om allting utom den sista frågan som var en budgetfråga, vilken vi kanske får tillfälle återkomma till.

Jag tycker det är glädjande. Och jag tror inte heller att vi på de här punkterna för framtida svenskt hand lande kommer att ha särskilt stor skillnad i åsikter. Däremot tycker jag att herr Palme gör ett nästan patetiskt intryck när han försöker visa hur aktiva de svenska myndigheterna har varit. Jag känner inget behov av att göra ett mycket stort nummer av detta när vi är eniga om framtiden. Men det är ändå ett faktum att i ICAO har vi varit praktiskt taget helt passiva — vi har i stort sett inte agerat alls i dessa frågor när det gäller det väsentliga. Vi fick ett papper från ICAO som vi inbjöds att svara på. Vi fick ett helt år på oss för att inkomma med synpunkter. Sveriges delegater kom inte med något enda svar. I OECD har vi gjort ett par framstötar på professor Brohults och Ingeniörsvetenskapsakademiens initiativ, men vi vet ännu ingenting om vad som kommer att hända där. I Världshälsoorganisationen är, såvitt jag vet, det enda som har hänt att generaldirektör Engel i ett tal för två år sedan nämnde saken med ett par meningar. Därefter har man inte gjort någonting. Det är inte så mycket att berömma sig över. Om man vill ha handling och inser att de krafter som står emot är utomordentligt starka räcker det inte med att man nämner saken vid ett par tillfällen i en internationell organisation. Det är också så, herr Palme, att ICAO-deklarationerna från 1962 innebar att man inte kunde tillåta överljudsplan som förorsakade »oacceptabla förhållanden på grund av ljudknallen». Men från ICAO:s sida har man accepterat ständigt högre och högre minimivärden på vad som skall vara tilllåtet. Efter några år upptäckte man att överljudsflyget skulle bli förbjudet, om den ursprungliga deklarationen fick gälla. Då sade man att om ljudknallens intensitet måste hållas så låg, att de som sover lätt inte blir väckta, så kommer civil överljudsfart icke att bli praktisk möjlig. Därefter har man alltså ökat miniminivån. Vad som inträffat är sålunda att man tagit reda på vilka bullerstörningar överljudsflyget förorsakar, och sedan har man satt gränsen ungefär där. I stället borde man ta reda på vilka bullerstörningar människorna kan stå ut med och låta det civila överljudsflyget anpassa sig därefter. Herr talman! Det finns de som säger att det inte går att stoppa den här trafiken, att man redan investerat alltför mycket och att alltför mycket nationell prestige skulle bli kantstött, om planerna lades på hyllan. Men vad man kan göra är att begränsa överljudstrafikens omfång. Det antal plan som skall byggas är ännu inte bestämt. För Boeing kan det t.ex. bli ett par hundra eller ett par tusen. Avgörande är naturligtvis hur stor efterfrågan blir på överljudsplanen. Om flygbolagen har anledning tro att deras plan får passera en rad länder i överljudsfart med väldiga bangmattor efter sig, beställer de många plan av den här typen. Får de däremot veta att en rad länder överväger att förbjuda överflygning av sina territorier, om det medför hälsorisker för ett stort antal människor, blir de ju mycket mera försiktiga med att göra beställningar. Antalet plan som där byggs och som kommer att flyga blir mycket mindre. Det vore därför defaitism att tro att vi står maktlösa inför det miljöhot som överljudsplanen innebär. Organiserad internationell samverkan kan tvärtom begränsa skadeverkningarna högst betydligt. Maktlösa är vi bara, om vi saknar viljan och kraften att tillsammans med andra länder visa att det faktamaterial vi redan har kan leda till politisk handling.

Herr talman! Herr Ahlmark sade att vad som hänt i det förflutna inte är så viktigt, men ändå ägnade han huvuddelen av sitt senaste anförande åt att skälla på luftfartsverkets tidigare ställningstaganden. Jag har inget större behov av att diskutera detta. Jag vill bara påpeka att redan 1962 lade den svenske representanten ner sin röst när ICAO antog resolutionen om överljudsplan. Den motivering som den svenske representanten gav i sin röstförklaring var att ett godkännande av den resolution som då förelåg skulle kunna förstås så att inga invändningar fanns från generalförsamlingens sida mot tillverkning av supersoniska plan under förutsättning att vissa villkor uppfylldes. En sådan inställning kunde också uppfattas som en uppmuntran att snarast igångsätta tillverkning av sådana plan. Jag vill hävda att det här visserligen inte berör vare sig herr Ahlmark eller mig, eftersom vi inte var aktiva alls på det här området vid den tiden. Men jag tycker att rätt skall vara rätt och att de svenska ämbetsmännen, som herr Ahlmark talade litet föraktfullt om, var inne på rätt spår på ett tidigt stadium. Skälet till att jag sade att de fem punkterna inte var någonting märkvärdigt var, att de i allt väsentligt hade behandlats redan i interpellationssvaret. Det står i interpellationssvaret att vi skall delge den svenska regeringens uppfattning till de berörda länderna och att vi har ständig kontakt med de nordiska länderna — en tid möttes kommunikationsministrarna varje månad. Endast en definition på begreppet omedelbart skulle kunna skilja oss åt. Detsamma gäller om de övriga punkterna. Det behöver alltså inte på något sätt vara fråga om en förändring i vår politik. Det nya är att vi efter de ganska ingående överväganden och undersökningar som gjorts har kommit till en ståndpunkt, som innebär en ganska hård precisering av de svenska villkoren för överljudsplan. Nu skall man naturligtvis aldrig binda sig och låsa sig för en oförutsebar framtid. Skulle den tekniska utveck lingen gå därhän att olägenheterna kunde elimineras — en del tror så — har vi ingen anledning att motsätta oss överljudsplanen. Vi skall kanske inte arbeta upp oss i alltför högt tonläge men sakligt, praktiskt och envetet driva denna fråga i olika sammanhang.
Herr talman! Min replik kan bli kort. Jag tror att herr Palme och jag i stort sett kan vara överens om framtiden. Jag vill påpeka att min beskrivning av det förflutna och den svenska aktiviteten i ICAO naturligtvis är fullständigt korrekt. Det är väl ändå ingen hemlighet för herr Palme att det råd som han fick från de myndigheter som handlägger kontakterna med ICAO var dels att man skulle avvisa en särskild svensk aktion i Europa inom OECD, dels att man i dagens läge inte skulle ställa några villkor alls för överljudsflygningar över Sverige. I båda dessa fall går herr Palme på en helt annan linje. Jag tycker därför att det skulle väcka litet mera respekt, om herr Palme i stället för att bli indignerad över min kritik sade: OK, vi har försummat den här frågan under 1960-talet, men det skall bli bättre under den tid som kommer.